Fru talman! Kalle Larsson har ställt två frågor till mig med anledning av Migrationsverkets ändrade praxis för asylsökande från Somalia. För det första frågar Kalle Larsson vilka åtgärder jag avser att vidta för att kunskapen hos Migrationsverkets handläggare om situationen i Somalia ska förbättras. För det andra frågar Kalle Larsson vilka åtgärder jag avser att vidta för att praxis vad gäller asylsökande från Somalia ska vara i överensstämmelse med det faktiska säkerhetsläget i landet. Jag börjar med att besvara och kommentera den andra frågan. Migrationsverket och Utlänningsnämnden handlägger självständigt ärenden om uppehållstillstånd, och jag kan som minister inte ingripa eller kommentera enskilda ärenden hos dessa självständiga myndigheter. När det gäller den praxis som tillämpas av utlänningsmyndigheterna vill jag dock göra några klarlägganden. Majoriteten av de uppehållstillstånd som tidigare beviljades somalier av Migrationsverket grundades på att Somalia saknar en fungerande statsapparat, vilket i sin tur gjorde det svårt att genomföra avvisningar av somalier till hemlandet. Denna praxis byggde således inte primärt på att det fanns ett skyddsbehov utan på att det var svårt att återvända för den enskilde individen. Skyddsskälen utgjorde ytterst sällan grunden för uppehållstillstånd. Enligt uppgift från UNHCR har sedan början på 1990-talet över en halv miljon somalier återvänt, både organiserat och spontant, främst till Somaliland och Puntland. Det är väl känt att somalier sedan en tid återvänder spontant på egen hand från Sverige och andra länder. Somalier med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med somaliskt ursprung åker till Somalia för kortare eller längre vistelser. Mot den bakgrunden anser Migrationsverket, som har huvudansvar för att avvisnings och utvisningsbeslut verkställs, att det är praktiskt möjligt för somalier att frivilligt återvända i de fall avvisnings eller utvisningsbeslut har fattats. De principbeslut som Migrationsverket har fattat, och som i april i år fastställdes av Utlänningsnämnden, innebär att somalier allmänt sett anses skyddade från förföljelse i de områden där hans eller hennes klan finns. Migrationsverket har fattat ett flertal avvisningsbeslut beträffande somaliska asylsökande efter principbesluten. Enligt vad jag erfarit har dessa beslut i flertalet fall nu överklagats till Utlänningsnämnden. Myndigheterna ska göra en individuell bedömning av skyddsbehovet i varje enskilt fall. Grundprincipen är att de som har ett skyddsbehov också har rätt att stanna i Sverige. Jag vill framhålla att Migrationsverket och Utlänningsnämnden har tillgång till detaljerad och aktuell kunskap om förhållandena i Somalia. Säkerhetssituationen skiljer sig markant åt mellan olika platser för olika individer. Klantillhörigheten har en avgörande betydelse för om en person kan bedömas vara skyddad på den plats han eller hon bott förut. Det är av stor vikt att de utredningar som görs är detaljerade och noggranna för att de ska kunna ligga till grund för individuella bedömningar av skyddsbehovet. Redskapen för att kunna genomföra sådana utredningar och bedömningar i form av kompetens och tillgång till information finns hos utlänningsmyndigheterna.

Fru talman! Tack för svaret, migrationsministern. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Det är vi överens om. Vi i Sverige har velat verka för att det ska vara ett bra mottagande. De som söker asyl i Sverige ska få ett rättssäkert och effektivt mottagande. I dag finns det uppemot 4,5 miljoner flyktingar under FN:s beskydd i Afrika. De senaste två veckorna har jag på nära håll fått lyssna till många somalier. Häromdagen besökte jag över 200 somalier i Rinkeby. Där fick jag höra att många var oroliga över att ha fått sina uppehållstillstånd återtagna. Väldigt många var oroliga, vilket kan bero på rykten. Men det kan också bero på det som har skett i Somalia under den senaste tiden. Den kenyanska regeringen har nyligen beslutat att inte erkänna somaliska pass. De förhandlingar som pågår i IGAD går mot ett sammanbrott. Det pågår krig, och flera tusen människor flyr. Senast i går fick 60 personer fly från Mogadishu. En hel del personer är hemlösa. En hel del dör också när de försöker fly till Sverige. Detta är en bild som leder till den oro som många somalier upplever i Sverige. Det är väldigt svårt att ge svar, och jag har fått väldigt många frågor. En av dessa frågor är: Hur kan Migrationsverket anse att det finns rättssäkerhet i Somalia och att säkerhetsläget i Somalia är tillfredsställande mot bakgrund av den ögonblicksbild som jag nyss redovisade? Kan migrationsministern säga någonting som kan dämpa den oro och den desperation som många somalier som befinner sig i den här situationen känner?

Fru talman! Vad man för det första måste göra väldigt klart är att människor som kommer från Somalia och som har skyddsskäl och asylskäl och som är förföljda eller som på något sätt riskerar sitt liv får stanna i Sverige. Som Joe Frans sade är det en mänsklig rättighet att söka asyl. Att få asyl är också en mänsklig rättighet, och kärnan i de mänskliga rättigheterna är att de är individuella. Därför får man aldrig göra generella bedömningar av hur ett land förhåller sig till mänskliga rättigheter. Man måste alltid se till varje enskild individ. Det gäller också när vi gör asylbedömningar att vi måste se till varje enskild individs behov av skydd. Vad vi nu här talar om är det praxisbeslut som Migrationsverket fattade i november förra året. Det bygger inte på bedömningen att det har skett någon radikal förbättring eller någon radikal försämring av säkerhetsläget, utan beslutet har sin grund i bedömningen att säkerhetsläget i Somalia varierar mellan olika regioner. Det finns flera olika vittnesmål om att läget är skiftande, till exempel i norra delen av Somalia jämfört med andra delar i Somalia. Ambassaden i Nairobi säger till exempel att säkerhetssituationen generellt är allvarlig. Det är något som vi är väldigt väl medvetna om, men situationen skiljer sig markant mellan olika platser i Somalia. Det här är också en bedömning som FN:s flyktingkommissariat och flertalet andra EU-länder gör. UNHCR uppmuntrar i den rapport till vilken Kalle Larsson hänvisar till frivillig återvandring exempelvis till Somaliland och Puntland. I FN:s flyktingkommissaries rapport betonas också det som framgår av Migrationsverkets praxisbeslut, nämligen att det finns människor som har behov av skydd men att det också finns människor som kan få det skyddet av den klan varifrån man kommer. Det är alltså här oerhört viktigt att säga att det alltid görs individuella bedömningar i varje enskilt fall.

Fru talman! Det här är en väldigt komplex bild, och vi måste självklart göra allt som står i vår makt när medmänniskor runtomkring oss lider för att minska deras lidande. Det är sant och riktigt att det finns ett antal människor - rätt eller fel - som lider på grund av att de är oroliga. Att vara orolig är ett mänskligt beteende. Dessa människor är oroliga därför att de inte kan återvända hem trots att de ibland vill det. De är oroliga därför att de kanske kommer att få avslag på sin ansökan. Det är naturligt. Det må vara att de inte har rätt att få stanna här, men nu är de här, och de har problem. Som medmänniskor måste vi göra allt vad vi kan för att minska lidandet. Ibland går det inte därför att den rättspraxis som vi har inte fungerar så, men göra vad vi kan måste vi alltid. Detta är kärnan i socialdemokratins politik. Det som är intressant är väl att vi måste fråga oss vad regeringen kan göra för att de problem som är roten till flykten blir lösta. Hur kan man hjälpa till så att förhandlingarna kommer in på rätt spår igen? Vad kan man göra i Sverige för att hjälpa de flyktingar som riskerar sina liv för att fly från Somalia? Det är de här sakerna som jag tror att många somalier vill höra migrationsministern säga någonting om, och det vill också jag höra.
Fru talman! Som jag sade tidigare har jag inte svårt att säga någonting - inte alls - utan jag försöker förklara dessa frågor för Kalle Larsson. Vad jag tidigare sagt är att vi aldrig gör generella bedömningar när det gäller asylskäl. Det görs alltid individuella bedömningar, och det måste göras därför att det är det som är grunden för mänskliga rättigheter. Däremot har vi gjort generella bedömningar när det gäller till exempel möjligheterna för människor att återvända till ett land, och det är precis så som det har varit när det gäller Somalia. Vissa har haft skyddsskäl, och de har också tidigare fått asyl och skydd. Andra har kanske inte haft skyddsskäl, men de har fått uppehållstillstånd därför att det inte har gått att återvända till Somalia. Det har, som jag sade tidigare, inte funnits någon statsapparat att agera i förhållande till när en avvisning ska genomföras. Då gjorde man bedömningen att det inte går att genomföra tvångsmässiga avvisningar och inte heller att genomföra frivillig återvandring, det vill säga kräva att människor ska återvända frivilligt. Det är förändringen i dag. I dag vet vi, som UNHCR har pekat på, att en halv miljon människor faktiskt har återvänt till Somalia. Vi vet också att människor återvänder från Sverige till Somalia, antingen under kortare eller under längre tid. Det har alltså skett en förändring. Människor kan återvända, men vi kan aldrig använda oss av tvångsmässig avvisning. Där tror jag att man kan ge ett lugnande besked till människor om att de får hjälp med sitt återvändande men att vi inte kommer att genomföra tvångsmässiga avvisningar. Det bygger helt på att den enskilda individen känner sig kunna återvända till det land som man kommer ifrån och att den individen får skydd från den klan som man tillhör.

Fru talman! Kalle Larsson upprepar sig hela tiden och bryr sig faktiskt inte riktigt om det svar som jag givit. Jag sade just att det inte finns någon statsapparat, och det fanns inte tidigare heller. Där är ingen skillnad. En statsapparat behövs om man ska använda ett tvångsmässigt återvändande, men det är inte det som vi tillämpar utan vi säger att skillnaden är att människor i dag kan återvända frivilligt. Det är skillnaden, och det är också just det som UNHCR pekar på i sin rapport - i en del som Kalle Larsson uppenbarligen inte har läst eller väljer att inte lyfta fram. Man pekar i rapporten på att det förekommer ett återvändande till Somalia, att man kan återvända till Somalia självmant, och det är just det som Migrationsverkets beslut handlar om, nämligen att stödja människor i ett återvändande. Men det finns inget tvång inblandat i sammanhanget.